Herr talman! Till civilutskottets betänkande nr 32 är fogad en reservation som framför allt gäller de kommunala fastighetsbildningsmyndigheternas ställning i samband med den blivande taxereformen. Som bekant resulterade förra årets beslut om fastighetsbildningsorganisationen i att 42 kommuner fick förmånen att behålla de kommunala fastighetsbildningsorganen. Detta var förvisso ett resultat av det starka motstånd mot den föreslagna organisationen som framfördes från kommunalt håll. Mot den bakgrunden är det föreliggande förslaget en smula märkligt, ty så som taxekonstruktionen är utformad är utan tvekan risken mycket stor för att den självständighet som nyssnämnda kommuner fick blir allvarligt urholkad, och det är detta som reservanterna i främsta rummet vänder sig emot. Men man kunde inte heller bortse från att taxekonstruktionen kunde komma att innebära en kostnadsomfördelning mellan stat och kommun, vilket i nuvarande för kommunerna pressade ekonomiska läge skulle vara en mycket allvarlig sak. På den punkten har emellertid utskottet i sin skrivning försökt att tillmötesgå motionärerna när utskottet framhåller följande: ”Det är enligt utskottets mening uppenbart att den förordade reformen inte innebär en omfördelning av kostnader mellan stat och kommun. Utskottet har anledning förutsätta att de närmare bestämmelser som skall utfärdas inte heller får en sådan effekt.” — Det återstår naturligtvis att se vad denna skrivning får för effekt. Det finns ett annat avsnitt i utskottets utlåtande som kanske bör kommenteras. Det gäller taxesättningen, där det heter på följande sätt: ”Dessa taxor utgår från och har genom verksamhetens utfall visat sig svara mot de självkostnader som fastighetsbildningsverksamheten visar upp för de statliga myndigheternas del. I den mån de kommunala fastighetsbildningsmyndigheternas arbete inom denna sektor sålunda bedrivs i vart fall med samma grad av rationalitet som de statliga myndigheternas arbete, tillgodoförs kommunen sålunda ersättning för även sina faktiska kostnader i denna del. Rationaliseringsvinster tillfaller helt kommunen.” Det låter förnuftigt, och för den som ej haft med verksamheten att göra måste det verka direkt tilltalande. Verkligheten är emellertid annorlunda. Att det förlidet år var ett nära nog kompakt motstånd mot den då genomförda reformen, i varje fall från de expansiva kommunernas sida, berodde ytterst på att den statliga organisationen ej var effektiv. Och detta var det avgörande motivet för att stad efter stad när en expansion började inom densamma snabbt skaffade sig ett eget fastighetsbildningsorgan. Det är därför troligt att den kommunala organisationen genom sin större effektivitet är något mer kostnadskrävande, men det har kommunerna tagit i vetskap om att de tjänat på att få sin mark snabbare exploaterad och att byggenskapen, som är en väsentlig faktor, flutit på ett bättre sätt. Om utskottets skrivning i frågan blir grundläggande för schablonbeloppen måste det i nuläget innebära en klar förlust för kommunerna, som därigenom bokstavligt får betala för att de varit framsynta. Propositionen är i många avseenden oklar när det gäller redovisningen av kostnadsbärare för de olika aktiviteter som finns inom detta område. En sammanställd redovisning av kostnadsbärare för respektive verksamheter skulle underlätta och skapa ett större förtroende för det kommande samarbetet mellan berörda sakägare, kommuner och lantmäteristyrelsen. Frågan om debitering och uppbörd är naturligtvis också ett avsnitt som man kan sätta frågetecken för. Blir det inte en tung och dyr byråkratisk organisation som borde ha gått att göra både enklare och billigare? Låt mig så konstatera att reservanterna godtar principen om full kostnadstäckning och även principen om utjämning, men den bör ske under sådana former att man inte lägger en tvångströja på de kommuner som har fått friheten att ha eget fastighetsbildningsväsen. Till sist vill jag bara erinra om att vi är färdiga att skriva slutkapitlet i en stor kommunal reform, vars syfte har varit och är att skapa bärkraftiga kommuner, som skall ha förutsättningar att kunna i egen regi driva en långt gående verksamhet. Medan detta sker kommer det förslag som på för kommunerna väsentliga områden fråntar dem självbestämmanderätten. Jag har väldigt svårt att finna logiken i detta handlande. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till den vid civilutskottets betänkande nr 32 fogade reservationen av fröken Ljungberg m.fl.

Herr talman! Efter herr Peterssons i Nybro inlägg skulle jag kunna fatta mig mycket kort. Jag instämmer därför först i vad han har anfört såsom motivering för den reservation som vi gemensamt står bakom. Men eftersom statsrådet Lundkvist har älskvärdheten att vara närvarande här, måste jag få ställa en fråga till honom. När förslaget om en omorganisation av lantmäteriväsendet bifölls av riksdagen för ungefär ett år sedan, skedde det i stor enighet. Utskottet var enhälligt och utskottsutlåtandet utan reservationer. Men såsom herr Petersson sade gjorde sig en stor oro gällande framför allt från kommunalt håll. Den oron bedarrade under intryck av det förtroendeingivande sätt på vilket statsrådet Lundkvist bemötte den. Det talades då bl.a. om hur man i detta ärende hela tiden hade försökt att hålla goda kontakter med den kommunala sidan. Jag vill även framhålla såsom någonting positivt att den önskan som statsutskottet framförde och som också kom till uttryck i riksdagens beställning, nämligen att man snart nog skulle utföra en revidering av lantmäteritaxorna, har effektuerats snabbt. Det har vi väl anledning att vara tacksamma för. När lantmäteristyrelsen kom med ett förslag i taxefrågan, som varit ute på remiss, fanns där emellertid många avslagsyrkanden från olika remissinstanser, bland dem Svenska kommunförbundet. Sedan har departementet i propositionen omformat det förslaget på några väsentliga punkter. Min fråga blir då: Står det sig vad statsrådet sade för ett år sedan? Han sade nämligen då: ”Vi kommer i den fortsatta hanteringen av detta ärende självfallet att beflita oss om att hålla goda kontakter också med den kommunala sidan.” Nu undrar jag om så skedde från tidpunkten för lantmäteristyrelsens förslag och fram till propositionen. Jag tror att det är rätt väsentligt att de kommuner som av olika anledningar har velat få behålla sin egen fastighetsbildningsmyndighet också skall känna att de gör det med ekonomiskt självansvar. Det kan inte vara rimligt att man tar på sig kostnaderna och kan beräkna utgiftssidan något så när men, på grund av det förslag som här föreligger om inbetalning till lantmäteristyrelsen och återbetalning schablonvis, inte vet vilka de verkliga kostnaderna blir för den verksamhet som man har åtagit sig. Det är väl där kommunernas oro ligger. Med detta, herr talman, och med instämmande i vad herr Petersson har sagt yrkar jag bifall till den reservation som är knuten till civilutskottets betänkande.
Herr talman! Eftersom fröken Ljungberg uppkallat statsrådet skall jag nu inte ge mig in på de avsnitt av fröken Ljungbergs anförande som jag förmodar att herr statsrådet kommer att tala om, därest han avser att besvara hennes fråga. Den reform det nu gäller är ju helt fascinerande i sig, men jag skall trots det inte ta alltför mycket tid i anspråk för att ge mig in på den.

Detta var vi alltså överens om då. Man har nu brottats med uppgiften att finna former att lösa problemet. Det fanns ett sådant förslag från lantmäteristyrelsen, som emellertid maldes sönder av remissinstanserna. Regeringen fann då en bättre form, som innebär en utjämning mellan flerlottsförrättningarna och enstaka förrättningar, som då kan vara förknippade med speciella kostnader. Den form som lantmäteristyrelsen förslog, innebärande att man skulle direkt subventionera förrättningar inom skogsbruket och jordbruket, har man alltså gått ifrån. Nu sker en utjämning mellan vad man kan kalla mer tätbebyggda områden och mer glesbebyggda områden — ungefär så kanske man grovt kan uttrycka det, även om den schablonbeskrivningen inte är alldeles korrekt. Vi var överens om detta, och vi är tydligen överens även med reservanterna. Det är bara den skillnaden att reservanterna inte fullföljer tanken. De talar om en utjämning men yrkar på dess motsats: de yrkar på att det skall ske en utjämning inom de 42 kommunerna som har specialområden i vilka det ingår i huvudsak flerlottsmätningar Det kan finnas ett och annat undantag, och då skall man alltså utjämna inom de kommunerna. Men då blir det ingen utjämning, eftersom det kommer att vara ungefär samma kostnader där för mätningar. Då skall man bara utjämna på den andra delen, där staten utför uppdraget, och utjämningen skall göras mellan de enstaka förrättningarna och flerlottsförrättningarna som brukar förekomma i kommuner som inte har eget lantmäteri. Den formen av jämlikhet och utjämning är helt obegriplig för oss övriga i utskottet, och jag tror också att det blir närmast en omöjlighet att genomföra detta förslag. Om till äventyrs reservationen skulle bifallas, kan väl inte något enhetligt taxesystem upprättas som innebär det som riksdagen beslöt förra året, nämligen utjämning över hela landet. Bertil Petersson i Nybro sade att vi väl får se vad som kommer att hända med en del av förslaget. Han var litet tveksam beträffande en annan del. Jag tror att det är klokt att vänta och se vad som kommer att hända. Den oro hos lantmätare ute i landet som föranledde motionen och som fanns bakom reservationen och som många ledamöter har fått uppleva har tagit sig två uttryck: Man har sagt att staten kommer att överföra kostnader från sig till de kommuner som har eget lantmäteri. På den punkten har utskottet sagt klart ifrån. Bertil Petersson citerade detta, och jag skall inte upprepa det. Det finns i klartext i utskottsbetänkandet — och det fordras närmast brottslig gärning för att handla annorlunda. Herr Petersson säger att vi får se, och vi får naturligtvis se om regeringen vågar sig på att göra det när man inte ens har sagt att man vill. Sedan tillägger herr Petersson en sak, men jag är inte alls på det klara med vad han egentligen menar. Han påstår att det har sagts mycket om att specialkommunerna som har lantmäteri är effektiva, rationella och allting sådant, men så får vi plötsligt veta att den verksamheten också är mycket dyrare än den statliga, eftersom denna effektivitet och rationalisering kostar pengar. Men då bör man inte använda den beteckningen, herr Petersson, eftersom det då inte är rationellt och effektivt; sådana värden mäts just i ekonomiska termer och inte i någonting annat. Jag tror mig förstå vad herr Petersson menar. Han säger att man skaffat sig goda tekniska möjligheter att kunna verka på det här området för att kunna tjäna även andra intressen för kommunen. Och det är naturligtvis korrekt. Men taxan skall ju bara svara mot de tjänster som är förenade med det som taxan avser att täcka. Det andra som man får som biprodukt för den allmänna planläggningen i kommunen skall täckas av andra medel, vilket sker redan nu. Jag tror att det är olyckligt att här blanda in de andra lantmäteriuppdrag — om jag nu skall använda den termen, vilket naturligtvis inte är korrekt, men man avser ju den andra verksamhet som kommunerna sysslar med och som går under beteckningen lantmäteriuppdrag. Att ta med även den delen som underlag för taxan måste vara alldeles fel. Jag kan inte säga annat än att riksdagen har förra året beställt, regeringen nu föreslagit och utskottet tillstyrkt detta, som är ett försök att göra en utjämning. Den måste ske över hela landet. Då finner man att det är en praktisk och nödvändig form, att staten debiterar avgiften för lantmäteriuppdragen. Detta är den enda formen för att åstadkomma en praktisk utjämning. Det innebär dessutom en besparing för kommunerna, som slipper arbetet och osäkerheten att få in pengar — den risken tar ju staten. Dessutom är det mycket enklare för kommunen. När staten nu sköter debiteringen, är det en tjänst som staten gör kommunerna. Då nu såväl debiteringen som återbetalningen skall ske i former som är betryggande, finns det allt skäl att stödja utskottet på denna punkt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman!

Hänsyn måste även tas till pågående och förutsebar utveckling.

Jag skall därför inte göra det. Men jag anser att det hade varit lyckligt om man här när det gäller sådana här komplicerade och invecklade frågor som berör så många parter hade ett mera intimt och ingående samarbete. Då hade vi sluppit både reservationer och sådana här diskussioner i kammaren.
Herr talman! Herr Bergman erinrar sig säkert mycket väl från diskussionerna i dåvarande statsutskottets tredje avdelning att vi blev ganska övertygade av de synpunkter som i motioner hade framförts då och även tidigare. Det olyckliga är att det finns en hel del förrättningar, som borde bli av men som helt enkelt inte blir det, därför att kostnaderna bedöms vara för höga i förhållande till det värde som själva förrättningen skulle ge just den mark det är fråga om. Det var sett mot den bakgrunden vi menade att man i fråga om taxesättningen behöver få fram någon sorts utjämning mellan olika slag av förrättningar. Påståendet att det i statsutskottets skrivning skulle ha stått ”utjämning i landet” känner jag inte till. Jag tror att det är ett tillägg av herr Bergman, och det har väl kommit till just vid den konstruktion av taxorna man nu gjort.
Herr talman! När det gäller vad statsutskottet kan ha menat så har jag tyvärr inte utlåtandet till hands, men jag har en notering om att det står att det skall vara en ”skälig fördelning med hänsyn till bärkraft och belägenhet”, det står annars att läsa på s. 7 i statsutskottets utlåtande nr 208 för år 1970. Hur skall det kunna bli en skälig fördelning om den inte skall ske över hela landet? Skall den ske med granntomten eller inom kommunen? Det är uteslutet att göra en fördelning i annan form än över hela riket. Den här frågan upptog oss på sin tid rätt intensivt inom statsutskottets tredje avdelning. Jag har liksom fröken Ljungberg ett klart minne av den debatten. På den punkten var vi alltså då ense. Herr Petersson i Nybro läser upp vad Kommunförbundet har sagt, men det är egentligen inte det vi diskuterar. Kungl. Maj:t gick ifrån det förslaget och konstruerade ett nytt förslag. Det är skillnad, herr Petersson, på förslagens innehåll, och det borde herr Petersson också ha sagt. Jag har naturligtvis inte den fackkunskap på området som herr Petersson och andra kan ha, som har motionerat i ärendet. Det finns ingen taxa i detalj utformad, men principerna för taxan skulle jag kunna tala om. De är beskrivna, så jag behöver bara läsa innantill i proposition och utskottsutlåtande. Det är mycket enkelt. Men jag föreställer mig att intresset från herr Peterssons sida är konstruerat och att det är helt obefintligt hos de andra ledamöterna. Jag avstår alltså från en sådan redovisning.
Herr talman! Med anledning av den fråga som fröken Ljungberg ställde till mig måste jag erinra något om vad vi hade för oss, när vi tog den här lantmäteriorganisationen. Det fanns två förslag. Det ena förslaget var en helt statlig organisation. Det andra förslaget var att de kommuner, som så önskade, skulle få bilda en lantmäteriorganisation under kommunalt huvudmannaskap, och resten skulle staten ta hand om. Vi kom underfund med att vi inte kunde lösa frågan på det senare sättet. Men vi ville försöka tillmötesgå det starka intresse som fanns hos de stora kommuner, som hade en mycket väl utvecklad lantmäteriverksamhet och ett stort underlag att kunna integrera den verksamheten i bebyggelseprocessen. Därför sade vi: Låt oss i och för sig skapa en heltäckande lantmäteriorganisation för landet i dess helhet. Det behöver vi ha. Men låt oss inom ramen för den öppna möjligheter för de kommuner som har detta underlag att bilda s.k. specialenheter. Vi fick på det sättet 42 specialenheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det svar jag fick nu. Det gläder mig att kontakterna med Kommunförbundet har ägt rum. Då måste man, efter vad jag förstår, ha stannat i ganska olika uppfattningar om hur det här ärendet borde hanteras. Det är svårigheter med taxesättningarna beroende på vad man vill tillgodose.

Herr talman! Herr Bergman talade om att han inte var insatt i taxekonstruktionen och frågan om hur stora taxorna skulle bli. Jag kanske kan hjälpa till med ett litet tips om hur det kommer att se ut. Enligt vad jag har erfarit kommer exempelvis vid en flerlottsförrättning den första förrättningen att ligga på 1 450 kronor och de följande på 1150 kronor. Det innebär för i varje fall en del kommuner ungefär en fördubbling av kostnaderna, och de pengarna skall tas någonstans — bl.a. kommer väl bostadsbyggandet att i hög grad belastas med detta.
Herr talman! Jag sade förut att jag inte var inne i taxetekniken, herr Petersson i Nybro. Men jag beklagar att jag framhöll att herr Petersson kunde dessa saker. Vad han nu sade blottlade någonting annat. Han talade nämligen här om enstaka förrättningar och inte om flerlottsförrättningar, och den prisangivelse han gjorde återfinns i propositionen. Märkvärdigare var det alltså inte med herr Peterssons kunskap.
Herr talman! Riksdagen har ju uttalat sig för att vi skall ha full kostnadstäckning för lantmäteriförrättningarna.

Det priset måste väl ligga väsentligt högre, om vi inte får till stånd den utjämning som riksdagen också uttalat sig för.
Herr talman! Låt mig göra en ytterligare komplettering. Enligt de uppgifter jag fått ligger i en lantmäteriförrättning, som går under det statliga lantmäteriet, en första förrättning som kostar 1 125 kronor. Varje efterföljande förrättning kostar vid flerlottsförrättningar 925 kronor. Då tillhandahåller sakägaren hantlangning. Det är orsaken till skillnaden i kostnader.
Herr talman! Låt mig kort och gott säga att centerns ledamöter i utskottet helt ställer sig bakom utskottet i denna fråga. Vi finner den lösning som föreslås i propositionen rationell. Den innebär också en rimlig avvägning mellan olika intressen i vårt land. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill bara säga några ord till herr Petersson i Nybro. Det har ju ryktats kolossalt mycket om vad denna reform kan innebära, men skulle till äventyrs den siffra som herr Petersson angav som korrekt vara detta, har ju de där 42 kommunerna ingenting att frukta. Då kommer de att få bra betalt för det jobb de skall utföra.

Herr talman! Utskottets värderade vice ordförande sade att denna fråga har varit föremål för en ingående behandling i utskottet, och det är alldeles riktigt. Utskottet har ägnat mycken tid åt den. Vi har haft uppvaktningar från många olika håll. Vi har hört Statsanställdas förbund. Generaldirektören i SJ, Lars Peterson, har gjort en föredragning för utskottet och svarat på frågor. Det visar ju att vi inom utskottet inte har ansett detta vara någon liten eller någon självklar fråga. Varför har då frågan krävt en så ingående behandling? Jo, det är därför att vi här har framför oss ett förslag där företagsekonomiska intressen och rationaliseringssynpunkter å ena sidan och regionalpolitiska synpunkter å andra sidan står emot varandra. Det förslag som föreligger i propositionen är ett rationaliseringsförslag, grundat på företagsekonomiska synpunkter. I propositionen föreslås en minskning av antalet distrikt genom att vissa distrikt skall dras in. Det är självklart att om man minskar antalet distrikt genom att dra in några av dem, så kommer vissa orter att bli drabbade. Det är ganska naturligt om man från de orternas sida vill ha ändringar i organisationen för att just de skall undgå att drabbas. Det är också naturligt att vi får motioner från olika håll med önskemål om att särskilda hänsyn skall tas till den och den regionen.

Utskottets vice ordförande försökte nu att dra en skarp, partipolitisk skiljelinje i den här frågan mellan socialdemokratiska partiet å ena sidan och samtliga andra partier i riksdagen å andra sidan, och det är något förvånande. I utskottet har vi inte uppfattat detta som en fråga där man skall dra skarpa, partipolitiska gränslinjer. Här finns en motion, nr 1551, av nio socialdemokratiska ledamöter, som begär att riksdagen uttalar sig för uppskov med ställningstagandet till indragningarna av driftoch bandistriktsenheterna i Växjö, Borås och Umeå. I detta fall ser man alltså hela frågan inte ur en regions synpunkt utan ur tre regioners synpunkt samtidigt. Herr Mellqvist har också, med hänvisning till vissa citat från tidningar som representerar moderata samlingspartiet, sagt att det kanske är dunkla krafter som ligger bakom den här frågan och att den på något sätt skulle vara infekterad. Han citerar Nya Wermlands-Tidningen, som säger sig hoppas att utskottsmajoriteten har hållbara motiv. De mest vägande skälen för utskottsmajoritetens ställningstagande är de remissvar som kommit in till regeringen från de organ som har det främsta ansvaret för den statliga rationaliseringsverksamheten här i landet, nämligen riksrevisionsverket och statskontoret bland andra.

Utskottets majoritet har utförligt refererat till dessa remissyttranden i sitt betänkande, och anledningen till det är att dessa remissyttranden har blivit styvmoderligt behandlade i propositionen. På s. 18 i propositionen anges att bl.a. statskontoret och riksrevisionsverket är mera tveksamma till förslaget, och på s.20 i propositionen anföres att det enligt statskontorets uppfattning i och för sig måste anses rimligt att distriktsindelningen motiveras i huvudsak utifrån företagsekonomiska synpunkter. Där ser det ut som om de här organen med en viss tveksamhet dock menade att man nu borde kunna gå på detta förslag. Om man läser remissyttrandena framgår det dock tydligt att såväl riksrevisionsverket som statskontoret anser, att en ändrad distriktsindelning inte bör komma till stånd förrän ytterligare utredning skett.

I vissa situationer kan emellertid en åtgärd som ter sig företagsekonomiskt rationell ur myndighetens synpunkt medföra ogynnsamma externa, sociala eller samhällsekonomiska konsekvenser. När det gäller en ny distriktsindelning för SJ är det enligt ämbetsverket önskvärt att statsmakternas ställningstagande underlättas genom en noggrann genomgång av såväl företagsekonomiska som samhällsekonomiska konsekvenser av olika alternativ. Statskontoret finner det inte osannolikt att en distriktindragning kan få en betydande regionalpolitisk effekt dels genom att antalet arbetstillfällen minskar, dels genom att den allmänna transportservicen minskar — något som beaktas av företagen vid nylokalisering.

Där har såväl utskottets vice ordförande som Nya Wermlands-Tidningen de hållbara motiv, på vilka utskottet grundat sitt ställningstagande. Vad har nu skett i departementet under det år som gått sedan de här remissyttrandena avlämnades? Ja, man har gjort vissa ändringar i SJ:s förslag. På ett par punkter har man ändrat den föreslagna distriktsindelningen, och man finner det naturligt att övervägandena inom delegationen för statlig verksamhet skall omfatta också Umeå, Borås och Växjö. Men de överväganden som denna statliga delegation gör kan ju få resultat först om några år, och det är väl ganska riktigt som sades från en av de uppvaktande grupperna, att det i så fall hade varit lämpligt att vänta, så att man kunnat göra de här sakerna samtidigt. Herr talman! Utskottets majoritet yrkar avslag på propositionen och begär i anledning av samtliga motioner, herr Mellqvist, ytterligare utredning och nytt förslag angående SJs regionala organisation. Vi vill ha ett förslag om rationalisering som är samhällsekonomiskt effektiv från såväl företagsekonomiska som regionalpolitiska synpunkter. Utskottet säger också att utredningsarbetet inte får hindra en fortgående rationalisering på alla nivåer inom SJ. När det anförs i propositionen att rationaliseringen hittills huvudsakligen skett på det lokala planet och mindre på det regionala planet, så kanske det kan vara skäl att erinra om de siffror som generaldirektör Lars Peterson lämnade vid sitt besök i utskottet. Han sade att sedan den 1 juli 1962 har personalminskning på grund av rationalisering skett med 26 procent på det lokala planet, med 21 procent på det regionala planet och med 12 procent på det centrala planet. Det är ungefärliga siffror, men de ger vid handen att här har försiggått en rationalisering på det lokala och regionala planet — den är större på det lokala planet, men den är inte obetydlig på det regionala planet — och att det framför allt är på det centrala planet som rationaliseringstakten inte varit så hög. Utskottet understryker vikten av att rationaliseringsarbetet fortgår, och det kan det göra. Man talar här om en besparing med — som utskottets vice ordförande nämnde — 25 miljoner kronor. Det är klart att den besparing man räknat ut kommer inte omedelbart — det är herr Mellqvist på det klara med — för man avskedar ju inte några människor vid SJ. Det blir en ganska lång övergångstid, och därför kan man inte bygga på de här siffrorna omedelbart. Besparingen är också ett resultat av den rationalisering som man räknar med att kunna göra vid SJ under den här tiden, och en stor del av denna rationalisering kan göras oavsett om man ändrar distriktsindelningen eller inte. Herr talman! Detta har inte varit någon lätt fråga för utskottet att avgöra. Jag vill gärna säga att jag personligen har prövat olika möjligheter under hand att komma fram till en förmedlande lösning. Bl. a. har jag givetvis observerat att motionerna huvudsakligen rör sig om den ändrade distriktsindelningen för banoch driftdistrikten, som de hittills har hetat, och i mindre grad har gällt maskintjänsten och förrådstjänsten o. d. Den huvudsakliga besparingen menar man skall komma från de senare områdena, och därför hade man som en möjlig lösning kunnat tänka sig att i den delen följa propositionens förslag. Men inte minst på grund av de upplysningar vi fick av generaldirektören i SJ fann utskottet att detta inte var någen framkomlig väg. Därför blev det till slut så att det fanns två alternativ i utskottet: det ena var att ta propositionen sådan den är och det andra att begära en ny utredning om en regional organisation av SJ. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna utgår från behovet av rationalisering och fortsatt rationalisering inom SJ, men utskottsmajoriteten har kommit till den slutsatsen att en ändring av distriktsindelningen bör ske först efter ytterligare utredning, samtidigt som rationalisering pågår på alla nivåer inom företaget. Och där vill vi inte minst peka på den centrala förvaltningen. Herr talman!

Herr talman! Det där sista som utskottets vice ordförande sade tyckte jag var intressant. Jag har framhållit att jag inte önskar att man i denna fråga skall dra några klara partipolitiska gränslinjer. Det är inte en fråga av den karaktären, utan det är en fråga där vi har olika bedömningar om på vilket sätt de regionalpolitiska synpunkterna skall påverka ett beslut. Utskottets vice ordförande säger att det finns remissinstanser som tillstyrkt förslaget. Ja, visst finns det sådana. Men det är självklart att utskottet fäster särskilt avseende vid en instans som herr Mellqvist faktiskt inte nämnde i sin replik, nämligen statskontoret, som ju är det organ som har ansvaret för rationaliseringar. Det är klart att vi tillmäter dess yttrande stor vikt. Jag använde generaldirektör Lars Petersons sakuppgifter. Jag har mycket stor respekt för de uppgifter generaldirektör Peterson lämnar — det är jag angelägen att framhålla — men det är också sant att vinsterna av en sådan här rationalisering först uppstår i det längre perspektivet, därför att man inte omedelbart kan använda de personer som genom detta blir fria i andra uppgifter. Det är en sak som vi väl känner till och fått verifierad.

Herr talman! Frågan om SJ-distriktens framtida organisation har varit föremål för livliga diskussioner och ett berättigat intresse under hela detta år. De orter där indragningshotade distrikt är belägna har av naturliga skäl visat stor aktivitet, och de människor som är anställda vid dessa distrikt är självfallet intresserade av frågans utveckling. Här i riksdagen aktualiserades frågan genom en interpellation vid riksdagens början. Ett av de distrikt som är nedläggningshotade är Växjödistriktet. Eftersom jag väl känner till detta, vill jag påtala den oro som råder och den intensiva debatt som förekommit med anledning av SJ-ledningens förslag och den kungliga propositionen. Det är ingen överdrift att säga att man allmänt tycker att SJ:s handläggning av denna fråga varit mycket egendomlig. Redan innan riksdagen presenterats ett förslag, mycket mindre tagit ställning till en omorganisation, agerade SJ:s ledning som om ett beslut om ny organisation fattats. Redan i januari i år igångsatte SJ sin personalplanering med bl.a. informationskonferenser. En sådan hölls i Växjö, och där informerades personalen om de detaljerade planer som SJ: förslag innehöll. De lades fram som om det vore beslutat att de skulle genomföras. SJ begärde då att personalen redan före den 25 januari i år skulle framställa önskemål om framtida placeringar. Som förklaring till detta agerande har framhållits att ett genomförande av ett så omfattande förslag som detta kräver ett omfattande förberedelseoch planeringsarbete. Naturligtvis är det nödvändigt med noggrann planering och förberedelse. Jag framhöll i interpellationsdebatten med statsrådet Norling i maj — jag vill upprepa detta — att vi här är inne på en från riksdagens synpunkt mycket viktig principiell fråga. Om vi ser riksdagens funktion som den suveräna församling som har att fatta beslut, bör det inte råda några delade meningar om att riksdagen först har att fatta beslut i frågan, och därefter har SJ, om riksdagen beslutar en ny organisation, att vidta förberedelserna för personalens omflyttning. Jag lyssnade med intresse till vad herr Mellqvist hade att säga. Det var en mycket egendomlig argumentering han förde. Den gick ut på att man här på olika sätt försöker stjälpa propositionen bara för att ge regeringen ett nederlag. Jag tycker det är beklämmande att höra. Det visar att herr Mellqvist har en mycket dålig kännedom om hur denna fråga diskuterats i de områden som är berörda av förslaget. Jag vill inte beskylla de socialdemokratiska ledamöterna från Kronobergs län — bl.a. från Växjö — för att de är ute efter att stjälpa regeringen på det här sättet. Jag vill inte, herr Mellqvist, beskylla länsmyndigheten i Växjö, SJ-personalen eller herr Mellqvists partikamrater i den kommunala församlingen där för att driva ett taktiskt spel i detta sammanhang, utan det är helt andra synpunkter de lägger på detta. När herr Mellqvist säger att personalorganisationerna är helt med på detta och att de har deltagit vid frågans behandling råder jag herr Mellqvist att ta kontakt med SJ-personalen i Växjö. För övrigt har ju SJ-personal uppvaktat trafikutskottet, och jag tycker att herr Mellqvist därigenom borde ha fått en uppfattning om var personalen står. Enligt samstämmiga uppgifter i lokalpressen i Växjö har SJ-personal fått det beskedet att avlämnandet av propositionen — detta var i våras — skulle skjutas upp till hösten på grund av vissa gruppers agerande och spring i kanslihusets korridorer; de uttalandena var riktade mot SJ-personalen i Växjö. Nej, herr Mellqvist, det finns helt andra motiv. Ur regionalpolitisk synpunkt möttes nämligen SJ-förslaget av många kritiska röster — och jag talar nu av erfarenheter från min egen bygd, där frågan har diskuterats. I mitt eget län reagerade länsmyndighet och andra samhällsorgan mycket starkt. Och varför? Jo, därför att man betraktade denna fråga som mycket betydelsefull ur regionalpolitisk synpunkt. Det är med dessa utgångspunkter som man från Växjödistriktets område har arbetat för att distriktet i Växjö skall vara kvar, och det är utifrån de synpunkterna som jag och flera representanter för vårt län har undertecknat en motion i den här frågan. SJ-förslaget, liksom den framlagda propositonen, berör på ett mycket ogynnsamt sätt hela den sydöstra landsdelen. Växjödistriktet kom till 1964 efter starka krav från näringsorganisationerna i Småland och Blekinge, därför att man då hade mycket negativa erfarenheter av Malmödistriktets verksamhet. Nu har länsstyrelsen i Växjö i anledning av SJ-förslaget inhämtat vissa synpunkter från näringslivet i den sydöstra landsdelen — de är redovisade till myndigheterna i Stockholm. Därav framgår klart de negativa erfarenheterna från tiden före Växjödistriktets tillkomst, alltså tiden när det här området tillhörde Malmödistriktet. På grund av dessa negativa erfarenheter vill man inte återvända till en sådan period av bristande aktivitet inom transportväsendet och otillfreds ställande kontaktverksamhet som rådde före omorganisationen och etableringen av Växjödistriktet. Under de senaste åren har sydöstra området i stort sett haft en positiv utveckling — positivare än före Växjödistriktets tillkomst —, och det hävdas från länsmyndigheterna att denna utveckling har ett samband med tillkomsten av Växjödistriktet. Man fick möjligheter till bättre kontakt med distriktsledningen därför att den kom på ett rimligt avstånd. Men var finns då, herr Mellqvist, de regionalpolitiska övervägandena och hänsynen i SJ-utredningen och propositionen? Jag vill påstå att de saknas, och det har också framgått av de citat som utskottets ordförande gjorde för en stund sedan. Vi möter i denna fråga samma synsätt som i många andra sammanhang. Det föreslås, det vidtas åtgärder inom ett verksamhetsområde utan hänsynstagande till hur dessa åtgärder påverkar omgivningen — utvecklingen för andra verksamheter i området. Och det är denna bild som vi så ofta möter och som resulterar i problem som inte hade behövt förekomma om man vid ett beslutsfattande hade tagit hänsyn till helheten. I den nu aktuella frågan vill jag säga att det är felaktigt från flera synpunkter att SJ ensidigt vidtar åtgärder utan att över huvud taget intressera sig för vilka konsekvenser dessa för med sig. Det har också påtalats från olika remissinstanser, inte minst från statskontoret, som har tagit upp dessa frågeställningar. Detta sker i en tid, när vi diskuterar och fattar beslut om utflyttning av statliga verksamheter från ett storstadsområde. Under vårriksdagen fattade vi beslut om utflyttning. Så går några månader. Då kommer chefen för ett annat departement och föreslår indragning av verksamheter för att placera dem i ett storstadsområde. Visserligen säger departementschefen liksom de socialdemokratiska reservanterna att dessa områden skall ihågkommas vid eventuellt kommande utflyttningar av verksamheter. Men här gäller det en så viktig fråga som transportväsendet, någonting som hör till de grundläggande förutsättningarna för utvecklingen inom ett område. En deputation från Växjö har också till utskottet framfört just betydelsen av en transportapparat för lokalisering av verksamheter. Departementschefen talar i propositionen om ”de marknadsmässiga fördelar som för orter som Nyköping och Katrineholm ligger i den geografiska närheten till huvudorten”. Det rör sig här om avstånd på 5—6 mil. Men vad händer i södra delen? Jo, Kalmar får 27 mil, Värnamo 24 mil, Karlskrona 22 mil, Växjö 20 mil och Jönköping 17 mil till sin regionala kontaktpunkt. Man frågar här efter samordningen. Jag vill helt ansluta mig till de synpunkter som utskottsmajoriteten har fört fram. I vår motion har vi begärt en ny utredning.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

Herr talman! Jag gav uttryck för att herr Mellqvists anförande i vissa stycken var beklämmande just därför att han ville anlägga partitaktiska synpunkter på detta ärende. Han säger att jag målade en tavla. Jag har redovisat de uppfattningar som finns i länet, hos länsmyndigheter, näringslivet, kommunala organ och även personalorganisationerna. Det framgick tydligt av herr Mellqvists anförande att han inte på något sätt ville diskutera de regionalpolitiska synpunkterna på denna fråga. Det är fullständigt främmande för herr Mellqvist. Men detta, herr Mellqvist, är betydelsefullt för mig och likaså för de övriga som verkar i denna landsdel. Det är därför som jag och andra kronobergare har motionerat. Vi har inte avgett någon partimotion, herr Mellqvist, och vi har heller inte fattat något sådant beslut, men detta är en uppfattning som helt sammanfaller med centerns regionalpolitiska synsätt.

Herr talman! Jag vet inte vilka det är som tar till brösttoner här, herr Mellqvist. Herr Mellqvist kan väl inte förneka att det har framförts mycket kritiska synpunkter från remissorganen — statskontoret m.fl. — som starkt ifrågasätter rationaliseringsvinsterna i det här fallet och för in de regionalpolitiska synpunkterna. Det går inte att bestrida detta. Herr Mellqvist borde se denna fråga litet annorlunda och inte försöka misstänkliggöra dem som motionerat och säga att detta bara är ett sätt att försöka stjälpa regeringen.

Herr talman!

Detta innebär absolut inte att vi motionärer motsätter oss ett fortgående rationaliseringsarbete inom SJ. Vi har mycket bestämt i vår motion uttalat att vi delar departementschefens uppfattning att rationaliseringsarbetet måste fortsätta också inom drift och bandistriktens regionala organ. Detta anser vi lika angeläget som att rationaliseringsarbetet också skall omfatta de centrala ledningsorganen inom SJ. Ur statens järnvägars egen statistik, Personal 1970, har vi hämtat bevis för vårt påstående i motionen att SJ:s rationaliseringar hittills särskilt kraftigt inriktats på den lokala nivån. På det planet har antalet sysselsatta under tioårsperioden 1959—1969 minskat med 15 029 eller med 27,4 procent. Har då inga motsvarande rationaliseringar gjorts på regional nivå? Ja, i samma statistik som jag tidigare citerat kan man se att antalet anställda på den nivån också har minskat med 24,2 procent.

Jag avser 1963 års riksdagsbeslut om att utöka antalet distrikt från tidigare fem till elva. Det är endast i SJ:s centrala förvaltning som inga personalbesparingar har gjorts — åtminstone inte avläsbara i SJ-statistiken. Där har i stället personalen ökat under detta årtionde med 73 anställda, eller med 3,7 procent. Mot denna bakgrund kunde man kanske anse att det riktiga vore att kräva en intensiv rationalisering i centralförvaltningen och direkt motsätta sig de nu aktualiserade rationaliseringarna. Det starkast bärande skälet till att vi i princip kraftigt anslutit oss till tanken på fortsatt rationaliseringsarbete på den regionala nivån är att det där föreligger ett personalförankrat förslag, överlämnat till SJ:s centralförvaltning 1969, med förslag till personalbesparande åtgärder. Jag avser den s.k. Landström—Rundgrenska rapporten till chefen för SJ:s banavdelning med förslag om personalbesparingar inom ramen för nuvarande distriktsorganisation. Det tillhör inte vanligheterna att personalen själv anvisar vägar för personalinskränkningar. Det är dock vad som skett inom bandistrikten i SJ. Den utredning jag citerade — den har nu legat i SJ:s centralförvaltning i två år — anvisade inskränkningar med 68 anställda på bandistriktens expeditioner — exklusive Stockholmsdistriktet, som inte berördes av undersökningen. Motsvarande besparingar bör vara möjliga att göra inom driftdistrikten, och därmed skulle man, herr talman, utan att vidtaga den drastiska indragning av distriktsexpeditioner, som SJ-ledningen begärt att få göra, åstadkomma en betydande rationaliseringsvinst, säkert snabbare och i samförstånd med personalen. Vi motionärer har inte kunnat övertygas om att bästa rationaliseringen av SJ:s distriktsorganisation är indragningar av expeditionsenheter i de tre regionalpolitiskt känsliga regioner där SJ nu har banoch driftdistriktsenheter. Vi har i vår motion uttalat oro för de negativa verkningar som indragningarna kan få när det gäller service för befintliga industrier och övriga företag liksom för berörda regioners lokaliseringspolitiska attraktivitet. Mot detta står då SJ:s uppfattning, deklarerad i skrivelsen till regeringen, samt utskottsreservanternas mening att omorganisationen inte motverkar den regionalpolitiska målsättningen. Vår uppfattning och oro delas av flera mycket tunga remissorgan. Statskontoret har klart sagt ut att ”förslaget kan få en betydande regionalpolitisk effekt dels genom att antalet arbetstillfällen minskar, dels genom att den allmänna transportservicen minskar — något som beaktas av företagen vid nylokalisering”. Kommerskollegium är ett annat remissorgan som kommit till samma slutsats som vi motionärer. De anser det uppenbart ”att en omorganisation av angivet slag försvårar upprätthållandet av en effektiv marknadsbevakning samtidigt som reformen kan komma att medföra ej obetydliga nackdelar för SJ:s godstransportkunder”.

Näringslivets trafikdelegation anser också att den distriktsorganisation som SJ begärt att få genomföra skulle ”innebära försvårade kontakter för såväl SJ:s marknadsföring, distriktspersonal som de inom distriktet lokaliserade trafikanterna”. Vi har i vår motion inte yrkat avslag på propositionen. Vi har inte på något sätt motsatt oss föreslagna förändringar av verkstadsregioner och organisatoriska förändringar av förrådsverksamheten inom SJ:s förvaltning. Vårt krav har koncentrerats till den föreslagna indragningen av SJ-distrikt, som sagts ge en rationaliseringsvinst på sikt på cirka två femtedelar eller ca 10 miljoner av de totalt 25 miljoner per år som omorganisationen enligt propositionen sägs kunna ge. Vi har krävt en ytterligare prövning av frågan om distriktsindelningen, och även i det kravet kan vi påstå att vi har starkt stöd i remissorganen. Vi har bestämt sagt ifrån att vi anser en sådan prövning möjlig att göra jämsides med att SJ vidtar rationaliseringar vid de elva befintliga distrikten. Som tidsmålsättning har vi satt den 1 oktober 1974 — det datum som departementschefen fastställt som sista för den regionala trafikplanering som han nyligen givit länsstyrelserna i uppdrag att utföra. Sambandet finns, anser vi, i dubbel bemärkelse. Departementschefen har nämligen också helt nyligen aviserat återhållsamhet med nedläggningar av ytterligare järnvägslinjer under den tid som den regionala trafikplaneringen pågår. Denna återhållsamhet anser vi också bör gälla den regionala serviceorganisationen för dessa SJ-linjer och den befraktning som pågår på dessa. I korthet kan jag summera viljan med vår motion så här: 1. Vi vill bevara och om möjligt förstärka SJ:s konkurrenskraft, med en väl bevarad regional förankring av marknadsbevakningen. 2. Vi vill förhindra en ny organisation som kan få regionalpolitiskt negativ verkan för befintlig industri och övriga företag och försämrad lokaliseringspolitisk attraktivitet för de aktuella regionerna. 3. Vi vill anpassa en prövning med beaktande av vad jag nämnt till pågående regionalpolitiska trafikplanering. 4. Vi har inte velat motsätta oss den större delen i rationaliseringen, förändringen av verkstadsorganisationen och förrådsverksamheten som föreslås i propositionen. Vi beklagar att utskottet inte valt en lösning av omorganisationen enligt vårt förslag, allra helst som utskottets ordförande helt nyligen gav uttryck för att man liksom bara helt hastigt hade prövat den frågan. Så långt som prövningen av propositionen nu har gått är vi medvetna om att positionerna är låsta och att ett yrkande om bifall till vår motion är meningslöst. Det skulle bara förlänga en redan tidigare tidsmässigt ansträngd situation här i kammaren.

Herr talman! Eftersom massmedia enligt min mening, innan trafikutskottet avgivit sina synpunkter på den här frågan, gett en bild av utskottets och undertecknads ställning som inte varit riktigt objektiv tror jag att det finns anledning för mig att inledningsvis kommentera detta. Herr Mellqvist påstod att jag var hjälte för en dag i den borgerliga pressen. Jag visste faktiskt inte att herr Mellqvist räknade Aftonbladet till den borgerliga pressen. I motionen 1548 har undertecknad och mina medmotionärer krävt en längre gående omorganisation av SJs regional och centralförvaltningar än den som föreslås i regeringens proposition. Vi har fört fram synpunkter på företagsdemokratin och även andra förslag som är längre gående än propositionens, och det bör konstateras att motionens synpunkter och förslag i allt väsentligt har beaktats i utskottets yttrande. I vår motion har inte ställning tagits till frågan om de aktuella distriktshuvudorternas vara eller inte vara. Vi har inriktat oss mera på de principiella frågorna i propositionen. Övriga motionärer, både de borgerliga och socialdemokratiska, som gått på avslagseller uppskovslinjen, har gjort detta utifrån i huvudsak lokaliseringspolitiska synpunkter. Massmedias bild av konduktören från Kristinehamn som räddade tre distrikt är kanske i den belysningen något missvisande. Det är möjligt att han inte kan rädda de tre distrikten — det får en kommande utredning visa. Som framgår av utskottets betänkande företogs en genomgripande omorganisation 1963. SJ bestod då av fem distrikt men hade dessutom ett flertal underliggande trafiksektioner, bansektioner och maskinsektioner. Att dessa sektioner innebar en överadministration hade nog de flesta klart för sig, men delade meningar synes ha varit rådande om hur SJ-organisationen skulle fungera därest sektionerna försvann. Tydligen kom man överens om en kompromiss. Man beslutade att sektionerna skulle försvinna och inrättade elva bandistrikt och elva driftdistrikt samt dessutom ett flertal verkstadsenheter. Genom denna rationalisering sades det att en besparing skulle ske dels av tjänstemän i centralförvaltningen, dels med 500 man på distriktsnivå. Med dagens penningvärde skulle den inbesparingen röra sig om ca 50 miljoner kronor per år. Enligt den statistik som herr Nygren åberopade hade man år 1963 ungefär 1 700 man sysselsatta på denna nivå. Man hade räknat med att få ned antalet till I 200. Enligt uppgifter ur samma källa har man i dag 1 500 man sysselsatta där. Det skulle alltså innebära att man bara fått bort 200 man och inte 500 som avsikten var. Det kanske är värt att framhålla det i detta sammanhang. Det sades även då att beslutsfunktioner skulle läggas ut på lokal nivå och att bl.a. stationscheferna skulle ges en starkare ställning. Men vad blev resultatet? Jag har den uppfattningen att personalen blivit mycket besviken på resultatet, både när det gäller utdelegeringen av beslut och när det gäller att dra in administrativ personal. Det har ju omvittnats här tidigare att inom centralförvaltningen har styrkan snarare ökat något från 1963 än minskat. På den regionala nivån kan man redovisa de uppgifter jag nyss lämnat. Den egentliga anledningen till att man skapade tre regionala ledningar — ban-, driftoch verkstadsledning — förklarades med att man ville ha klara ordervägar från centralförvaltningen till regional nivå. Systemet med delade distrikt har visat sig mycket tungrott, och jag har den uppfattningen att det också måste vara mycket dyrbart i administrativt hänseende. På de större orterna tjänstgör över 100 man på varje distriktskansli och på de mindre distrikten drygt 50 man. Alla distrikt har interna avdelningar för allmänna frågor, avlöningsfrågor etc., grupper som borde kunna betjäna båda distriktens verksamhetsområden och därmed vinna i effektivitet. Jag menar alltså att här tydligen förekommer ett dubbelarbete som kunde elimineras med en gemensam organisation för båda distrikten. Likaså kan beslutsvägarna förenklas. Man kan numera få höra ibland ganska hårresande historier vittnande om krångligt beslutsförfarande. Den ena handen vet inte vad den andra gör. Det vore enligt min mening ett steg på vägen mot mindre byråkrati om man genomförde en integrering av de regionala enheterna, banoch driftdistrikt. Den lägre personalen vid SJ har varit utsatt för en mycket hård rationalisering — som herr Mellqvist mycket riktigt påpekade — vilket inneburit att över 10 000 man bortrationaliserats från 1963. Många har flyttats från station till station allteftersom dessa dragits in eller gjorts obemannade. Även om anställningstryggheten icke varit i fara så har dessa omställningar givetvis för många anställda inneburit svåra problem, ja även tragedier. SJ har också, såvitt jag kan bedöma, i samband med dessa rationaliseringar gjort sig av med åldersgrupper som man nu skulle behövt när de stora pensionsavgångarna inom några år sätter in. Ett stort antal yngre människor har helt enkelt bringats att sluta sina anställningar på grund av att de tvingats att flytta till förhållanden som de inte trivs med. Mycken och hård kritik mot att personalindragningarna i huvudsak drabbat den lägre personalen har givetvis förts fram från dessa personalgruppers sida. Samtidigt har man då konstaterat att det när det gäller högre befattningar förekommit personalökningar. Frågan om rationaliseringsverksamhetens uppföljande på högre nivåer följs därför med stort intresse hos dessa personalgrupper, och jag vill för min del uttala full förståelse för deras synpunkter. Däremot måste man väl konstatera att propositionen inte ger några egentliga upplysningar om vad som kommer att ske på detta område. De personalindragningar som förutses i propositionen kommer till stånd genom begränsning av antalet distriktsexpeditioner och sammanslagningen av verkstadsfunktionerna. Riktlinjerna eller målsättningen för företagets organisation nämns det mycket litet om. Propositionen har ju, som framgår av utskottets betänkande, även på denna punkt utsatts för hård kritik. Flera tunga remissinstanser har uttalat önskemål om en mera utförlig redovisning av den analys och kalkyl som borde ligga bakom förslaget, liksom också av hur man från SJ:s sida tänker sig den framtida organisationen. En del remissinstanser liksom också vissa av personalorganisationerna har visat stor tveksamhet när det gäller att acceptera de rationaliseringsvinster som i propositionen anses skola bli följden av omorganisationen. På en del håll bestrids de helt enkelt. Av propositionen framgår att SJ avses skola kunna inbespara 25 miljoner kronor om året. För det första skulle 15 miljoner vinnas genom rationaliseringen på maskinoch verkstadssidan. Jag tror för min del att det finns anledning att sätta många frågetecken i kanten vid bedömningen av denna rationaliseringsvinst. Nu är det väl dock så att denna omorganisation kan SJ genomföra utan att fråga riksdagen, även om den nu har förts samman med ändringen av distriktsindelningen. De övriga 10 miljonerna hänföres till indragningen av de tre eller rättare sagt sex distrikten, i Umeå, Växjö och Borås. Nu föreställer jag mig att ingen här i kammaren är okunnig om SJ-personalens löneplansanställning. Den innebär i detta fall att personalen blir kvar vid verket. De kommer att successivt placeras in på andra distriktsexpeditioner eller stationer. Detta kommer, såsom jag fattar det, att under de första åren innebära ökade kostnader för SJ i form av omplaceringstraktamenten, flyttningskostnader osv. Det är först när pensionsavgångarna börjar verka som man kan få effekt av denna omorganisation. Jag skulle tro att det i detta fall dröjer åtskilliga år, i varje fall innan full effekt nås. Det som är till fördel för personalen, nämligen anställningstryggheten, är i detta fall ett dilemma för SJ. Jag menar att dessa problem på ett klarare sätt borde ha redovisats i propositionen. Det som från min synpunkt varit avgörande för min inställning till förslaget till omorganisation är följande. För det första är förslaget — som jag förut påpekat och som även påpekats av flera andra — dåligt motiverat och föga upplysande om målsättningen. För det andra har organisationsgruppen under utredningens gång inte tagit hänsyn till framförda kritiska synpunkter från Statsanställdas förbund och andra personalorganisationer på en hel rad punkter där sedan också åtskilliga remissinstanser haft liknande synpunkter. För det tredje kan rationaliseringar enligt min uppfattning ske på administrativ nivå utan distriktsindragningar. För detta talar bl.a. det nyligen påbörjade rationaliseringsarbetet inom centralförvaltningen. I detta sammanhang skulle jag också vilja peka på samma sak som tidigare herr Nygren, nämligen att vid uppvaktningar inför trafikutskottet den upplysningen lämnats att det hos SJs centralförvaltning sedan 1969 ligger ett rationaliseringsförslag för bandistriksexpeditionerna, som skulle visa att man kan minska bemanningen på dessa expeditioner med sannolikt ca 70 man. Man menade att detta borde vara möjligt att genomföra även på driftdistriktsexpeditionerna. I detta sammanhang tycker jag också att man skall föra in tanken på integreringen av banoch driftsexpeditionernas funktioner. Åtskilliga remissinstanser har dessutom i likhet med Statsanställdas förbund och andra personalorganisationer påpekat vikten av att hänsyn tas till trafikströmmar och näringsgeografiska förhållanden även vid denna omorganisation såsom man gjorde vid den tidigare. Det har också nämnts att en ny översyn av organisationen är nödvändig inom ganska kort tid. Även om de här föreslagna åtgärderna till stor del drabbar personal i högre karriär, får man dock komma ihåg att knappt hälften tillhör Statsanställdas förbunds medlemsgrupper. Man bör också komma ihåg”att de grupper som det är fråga om i hög grad drabbades av omorganisationen 1964 och då förflyttades till sina nuvarande stationeringsorter. Då skulle de återigen få flytta utan att man kan se någon bra lösning i vad gäller omorganisationen. Som jag inledningsvis berörde har jag i min och mina partivänners motion föreslagit betydligt mer långtgående omorganisation av företaget än som föreslagits i propositionen. Jag har därvid den uppfattningen att detta betydligt kraftigare förslag om sammanslagningar av distrikt skulle på sikt ge flerdubbelt gynnsammare resultat för SJ.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

Herr talman! Det var bara så, herr Mellqvist, att jag också var hjälte i Aftonbladet en dag. Det var det jag syftade på. Vad gäller beslutsvägar sades det även vid omorganisationen 1964 att det skulle bli enklare beslutsvägar och även utdelegering av beslut på lokal nivå. Det har vi järnvägsanställda märkt ytterst litet av. Jag ställer mig skeptisk till dessa uppgifter till dess att jag fått se något som mera påtagligt visar att så skulle bli fallet just nu. Den sista frågan förstod jag inte riktigt.

Herr talman! Statens järnvägar är, som vi alla vet, ett mycket personalintensivt företag och det drabbas därför särskilt hårt av den kostnadsutveckling som varit kännetecknande för det senaste årtiondet. För att neutralisera detta och för att få ett någorlunda acceptabelt ekonomiskt resultat av verksamheten måste kostnadsutvecklingen mötas med rationaliseringar inom företaget. SJ har också under en följd av år bedrivit en mycket intensiv rationaliseringsverksamhet inom verksamhetens alla områden. Den moderna tekniken, inte minst på elektronikens och den automatiska datateknikens områden, har därvid tagits i anspråk i stor utsträckning. Denna, av ekonomiska skäl nödvändiga, rationalisering har tyvärr också i betydande omfattning tvingats gå ut över företagets service till allmänheten. Men rationaliseringen har självfallet också inneburit svåra prövningar för stora grupper av företagets personal. I stort sett har dessa prövningar burits med, av lojalitet präglat, jämnmod. Det kan naturligtvis inte undvikas att administrationens omfattning och organisation påverkats av en utveckling som präglas av en mycket betydande minskning av personalen och en mycket snabb teknisk utveckling. Den nu föreslagna administrativa omorganisationen på regionalplanet innebär en sådan nödvändig anpassning. Redan vid omorganisationen år 1965 då den regionala organisationen koncentrerades till elva orter förutsatte man — och det finns klart utsagt i förarbetena — att en ytterligare nedbantning av den regionala organisationen skulle ske inom ungefär tio år. Man siktade då på åtta å nio distrikt. När nu detta föreslås skola ske något tidigare, är det på företagets eget initiativ, och jag tycker inte, herr talman, att riksdagen har anledning att klandra detta. Framför allt bör riksdagen inte ta risken att sätta en käpp i hjulet för fortsatta rationaliseringsmöjligheter inom statens järnvägar. På grund av en tänkbar mindre benägenhet till medverkan från personalens sida än hittills varit fallet är den risken uppenbar. Den kan även få betydande och allvarliga konsekvenser. Vi måste nämligen ha klart för oss att utebliven rationalisering inom statens järnvägar kommer att få ekonomiska konsekvenser för statsmakterna. Antingen får företaget försämrade möjligheter att förränta det i företaget nedlagda kapitalet eller måste företaget ställa ökade krav på bidrag av skattemedel för att täcka det större driftsunderskott som blir följden eller slutligen — och det är ur allmänhetens synpunkt det minst populära — tvingas företaget höja taxorna ytterligare. Jag har velat framföra dessa som jag ser det rent sakliga skäl till det rationaliseringsförslag som nu föreligger. Jag vill inte påstå att mina skäl på något sätt är originella, men jag har tidigare i ett annat sammanhang accepterat dessa sakskäl och ställt mig bakom förslaget, långt innan det kom till kanslihuset och riksdagen, och jag kan självfallet inte bedöma förslaget annorlunda i dag. Jag kommer därför att i den kommande voteringen rösta med reservationen. Om utskottet trots mitt stöd för reservationen vinner voteringen kommer alltså rationaliseringsåtgärderna att förhindras eller i vart fall skjutas på framtiden. Då måste följa enligt en mycket enkel ekonomisk logik antingen ånyo höjda taxor eller ökade anslag av skattemedel till SJ. Endera av dessa följder är som jag ser det oundviklig. Till sist, herr talman, vill jag erinra om att det var någon här i debatten på eftermiddagen som kritiserade SJ för att dess ledning redan i början av detta år hade informerat berörd personal om de planerade organisationsförändringarna. Jag skall inte polemisera mot den kritiken. Jag skall inskränka mig till att säga att jag tycker att det är förvånande att man i modern tid, när alla — åtminstone i vårt land — är så överens om nödvändigheten av tidig information till berörd personal om förändringar i företagen, kritiserar ett sådant föredömligt förfarande från verksledningens sida. Herr talman! Av de skäl som jag anfört yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Turesson har ju som ledamot av SJ:s styrelse varit med om att lägga fram detta förslag för regeringen, ett förslag som är förestavat av företagsekonomiska synpunkter. Herr Turesson säger att blir det inte en förändring av den regionala verksamheten på detta sätt, så blir det tydligen stopp för rationalisering över huvud taget. Det tycker jag är en alltför defaitistisk inställning av en styrelseledamot i ett företag. Det är dock så att hela utskottet, både reservanter och majoritet, utgår från att en rationalisering bör ske. Det som majoriteten önskar är att det skall ske en förnyad utredning som också skall ta hänsyn till regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska synpunkter. Vad jag hänvisade till var vad herr Nygren påpekade nyss och vad som står i motionen 1551, nämligen att ett uppskov med ställningstagandet till distriktsindelningen inte behöver innebära något hinder för hårt drivet rationaliseringsarbete under prövningstiden på regional nivå inom SJ:s organisation. Låter man detta rationaliseringsarbete pågå får man inte de ekonomiska konsekvenser som herr Turesson nämnde. Sedan bör väl också herr Turesson vara tacksam för att genom riksdagsbehandlingen de synpunkter kommit fram som statskontoret anlägger och som visar att man där ser denna fråga inte enbart från strikt företagsekonomiska utan också från regionalpolitiska synpunkter.

Herr talman! Det har här talats en hel del om de rationaliseringar som genomförts på lokal nivå och den betydelse de har haft för SJ:s ekonomi. Det råder inget tvivel om att SJ med den trafikutveckling som ägt rum haft behov av att försöka anpassa personalstyrkan till ändrade förhållanden. Men samtidigt som man erkänner detta måste det ändå påpekas att järnvägspersonalen i stort har den uppfattningen att rationaliseringsarbetet i många fall gått väl långt. Jag vill säga det i anslutning till vad herr Turesson nyss sade. Det har slagits fast i propositionen att produktionen per capita har ökat med 40 procent, och vad järnvägspersonalen kanske reagerat mot är inte bara att kravet på dess arbetsprestationer därigenom har ökat, utan också mot den försämring av servicen som herr Turesson talade om och som många gånger blir följden av dessa rationaliseringar. Det kan gälla så enkla saker som tvättning av vagnar och annan översyn av vagnar, speciellt nu sedan vagnpersonalen förts samman i s.k. bangårdslag tillsammans med växlingspersonalen. Men det kan också gälla servicen i tågen sedan bemanningen starkt beskurits. Jag har, kanske ibland avsiktligt, talat om ”s.k. rationaliseringar”, därför att om det rör sig om verkliga rationaliseringar, dvs. åtgärder för att anpassa antalet anställda efter ändrade tekniska förutsättningar eller om man är på det klara med att arbetsuppgifterna har ändrats så påtagligt att det måste ske en förändring, har personalen förståelse för detta. När det däremot visar sig att det läggs på ökade arbetsbördor utan någon hållbar motivering, reagerar personalen mot detta. Vad de anställda alltså vill se är klara motiveringar för ändringar när det gäller rationaliseringar. I detta avseende tycker jag personalens uppfattning stämmer överens med den uppfattning trafikutskottet har redovisat, nämligen att om vi skall ta ett förslag till omorganisation, måste vi också kunna se konsekvenserna av detsamma. Det är logiskt.
Herr talman! Utskottets ärade ordförande gjorde gällande att jag skulle ha sagt att om propositionen faller här i dag skulle det vara stopp för rationalisering över huvud taget. Jag tror inte att jag uttryckte mig så kategoriskt. Om jag inte tar fel sade jag att det skulle komma att föreligga betydande risker för att rationaliseringsarbetet försvåras, och detta av det skälet att om man skall kunna genomföra en effektiv rationalisering inom företaget, krävs en helhjärtad medverkan från de anställda. Och om riksdagen i dag sätter stopp för den rationaliseringsåtgärd som SJ:s ledning funnit nödvändig, finns det risk för att man från personalens sida i fortsättningen inte lika helhjärtat som hittills vill vara med om ytterligare rationaliseringsåtgärder. Det ser jag som en risk.

Herr talman! Borås har under långa tider varit huvudort för olika organisationsenheter inom SJ:s regionala förvaltning. Sålunda var Borås år 1958 huvudort för SJ:s sjätte distrikt med distriktskansliet förlagt till staden. Distriktet drogs in och fördelades på Malmöoch Göteborgsdistrikten, och personalen förflyttades. Kvar fanns emellertid vid det tillfället ban-, maskinoch trafiksektionerna. Vidare hade vi i Borås en elektro-, signaloch telesektion. De flesta av de här uppräknade sektionerna drogs in under 1960-talets början med nya personalförflyttningar som följd. År 1964 kom den stora förändringen. SJ:s regionala indelning ändrades då så att det av fem distrikt blev elva banoch driftdistrikt. Borås blev på nytt huvudort, denna gång för tredje distriktet. Med vissa ansträngningar lyckades Borås stad den gången ordna bostäder för den personal som skulle placeras i Borås, ett hundratal tjänstemän rekryterade från skilda platser i Sverige. Den personalen har nu hunnit rota sig i Borås. Nu föreligger nästa tur i det här spelet: proposition nr 147 med förslag om minskning av antalet distrikt från elva till åtta. Det förslaget innebär att Växjö, Borås och Umeå upphör som huvudorter. Rent allmänt tycker jag att det finns anledning att anmärka på den ryckighet som karakteriserat SJ:s handlande. Inte minst med hänsyn till den anställda personalen borde SJ kunna planera på längre sikt än vad som nu har varit fallet. Intrycket förstärks när man tar del av den nu föreslagna omorganisationen.

Jag får närmast det intrycket att de företagsekonomiska bedömningar na har varit helt avgörande när man har tagit ställning. Sett enbart ur SJ:s synpunkt kan möjligen det vara försvarbart, men vi motionärer ifrågasätter om man får lov att se de här frågorna så snävt. Som flera talare före mig har poängterat har också statskontoret i sitt remissyttrande uppmärksammat bristerna i den presenterade utredningen på just den här punkten och menar att de lokaliseringspolitiska aspekterna bör ytterligare utredas. I våras hade vi här i riksdagen att ta ställning till proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Den propositionen innehöll, utöver det rent praktiska ställningstagandet till utflyttningen av vissa verk, några viktiga principiella konstateranden. Där fastslogs bl.a. att de regionalpolitiska effekterna av utflyttningen måste tillmätas en avgörande betydelse. Därför kan inte enbart företagsekonomiska kalkyler användas som underlag för besluten.

Denna medverkan, menade man, bör inte inskränka sig till olika åtgärder som syftar till att påverka den privata sektorn, utan bör också omfatta statens egen verksamhet. Det nu framlagda förslaget om ändring av SJ:s regionala organisation tycker jag brister i överensstämmelse med det beslut som riksdagen tog i våras. SJ har inte tagit hänsyn till de samhällsekonomiska effekterna när man föreslår en utflyttning av ett 90-tal tjänster från Borås till Göteborg. I våras konstaterade riksdagen att Borås bör få ett tillskott av statlig verksamhet, detta med hänsyn till det ensidiga näringslivet och de strukturella problem som textiloch konfektionsindustrin har. Vad man nu föreslår är en åtgärd som går helt stick i stäv med intentionerna från vårriksdagen. Åtgärden stämmer heller inte överens med uttalandet om att storstadsexpansionen bör dämpas. Förslaget innebär en ytterligare koncentration till storstadsregionerna.

Vi motionärer motsätter oss inte en rationalisering och effektivisering av SJ:s verksamhet. Den är nödvändig och måste omfatta samtliga distriktsenheter liksom SJ:s centralförvaltning. Men frågan om omorganisation av SJ:s regionala indelning bör samordnas med den regionala trafikplanering som departementschefen nu gett länsstyrelserna i uppdrag att utföra. Det bör också vara möjligt att grundligare analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av de åtgärder som SJ föreslagit. Man bör då också ha möjligheter att presentera alternativa lösningar. Utskottet har inte kunnat tillmötesgå de synpunkter som vi har framfört i motionen 1551 i det här avseendet, men i valet mellan reservationen och utskottet har jag funnit att utskottets ståndpunktstagande ligger närmare motionens uppfattning och jag kommer därför att biträda utskottets förslag.

Herr talman! Det utredningsförslag som propositionen angående ändrad regional organisation av SJ bygger på har utsatts för hård kritik av remissinstanserna. Det anföres bl.a. att indelningen bedömts endast ur företagets egen synpunkt utan hänsyn till andra intressenters krav på verksamheten i fråga. Det gäller resenärer, befraktare, leverantörer, statliga och kommunala myndigheter, och det gäller även krav ur näringspolitiska och lokaliseringspolitiska synpunkter och hänsynen till miljöfrågorna. Vidare är det inte minst viktigt att omnämna samordningen mellan olika trafikgrenar i landet. Personalen kommer helt naturligt in i bilden. Man kan sålunda klart framhålla att även om en till äventyrs företagsekonomisk fördel tillfälligt skulle vinnas måste hänsyn tas till alla de uppräknade intressegrupper som berörs i sammanhanget. Man kan tillägga att beräkningen av de eventuellt tillfälliga företagsekonomiska vinster som skulle göras endast grundar sig på hypoteser och inte på klara realiteter. I stället kan beräknade vinster vändas i motsatsen på grund av en icke väl avvägd följdbevakning. Man kan därför säga att nu föreliggande förslag till omorganisation av SJ är felaktigt ur såväl socialpolitiska som på lång sikt även företagsekonomiska synpunkter. Det kan vidare anföras, som bl.a. kommerskollegium gör i sitt remissvar, att det från allmän synpunkt är ett angeläget intresse att SJ:s organisation anpassas till förändringarna på transportmarknaden och den tekniska utvecklingen, så att den blir en positiv faktor inom SJ som transportföretag. Detta har också utskottsmajoriteten framhållit. Rationaliseringar och förbättringar måste fortlöpande ske och det har också kommit till uttryck i utskottsbetänkandet att så måste varje företag göra som vill utvecklas. Från ledande SJ-håll har även uttalats att så sker. Vidare har det sagts att oavsett beslutet i dag kommer en ständigt pågående rationalisering att äga rum — man förutsätter att så sker. Men nu är frågeställningen om just de föreslagna åtgärderna kan bidra härtill. Detta är långtifrån säkert. På lång sikt kan de det inte, knappast heller kortsiktigt. Kommerskollegium anser att detta är svårt att bedöma på grundval av det befintliga materialet. Just så är det. Som jag inledningsvis framhöll har förslaget föregåtts av en intern utredning inom SJ. Ingen hänsyn har tagits på något sätt till de samlade samhällsbedömningarna, till andra transportmedel, till samordningsförfarandet etc. Andra aspekter är också obeaktade. Sålunda har hänsyn inte tagits till den regionala trafikförsörjningen eller lokaliseringspolitiska bedömningar, och som jag tidigare sagt är det sammaledes med personalfrågan. Det är alltså en rad frågetecken som tornar upp sig i det här sammanhanget. Här kommer de lokala spörsmålen osökt in i bilden. Borås, Växjö och Umeå får betydelsefulla arbetsmöjligheter för många människor bortsopade. Om det nu föreliggande propositionsförslaget bifalles kommer sålunda i Borås bortåt ett hundratal människor att friställas. Det är ett klart faktum att propositionen bygger på en bristfällig utredning. Ur denna synpunkt har majoriteten i trafikutskottet bedömt situationen inför sitt ställningstagande. Vi anser att en ytterligare, mer klarläggande utredning i vid bemärkelse och med större perspektiv måste företagas samt nytt förslag föreläggas riksdagen. Den i dagarna påbörjade regionala trafikplaneringen som skall vara utförd den 1 oktober 1974 måste beaktas när det gäller den framtida planeringen av SJ:s organisation. Herr talman! Det är ingen nyhet eller något nytt tänkande, ej heller — det vill jag säga till herr Mellqvist — något partitaktiskt tänkande att man vill ha så klara utredningar som möjligt, sett ur alla aspekter, innan beslut fattas när det gäller så genomgripande förslag som propositionen 147 år 1971 innebär. Detta inte minst med tanke på de genomgripande förändringar på lokalplanet som kommer att ske om propositionen till äventyrs skulle vinna kammarens gillande. Herr Mellqvist förvånar sig över att man inte kunde vinna enighet i utskottet. Ja, herr Mellqvist, jag är verkligen också förvånad över att inte den socialdemokratiska utskottsminoriteten kunde acceptera denna regel om en allsidig utredning i en stor fråga, innan beslut fattas. Man kan fråga sig var de politisk-taktiska spekulationerna gör sig gällande. Jag tror svaret är entydigt i det här fallet, herr Mellqvist. Det är ju vedertaget att man — sett ur alla aspekter — skall ha en klar utredning, innan man fattar beslut. Osäkerheten är stor även i fråga om personalens framtid. Inte minst har detta kommit till uttryck i de berörda områdena Borås, Växjö och Umeå. Herr Carlstein var helt riktigt inne på förhållandena i Borås, och jag föreställer mig att förhållandena inte på något sätt är annorlunda i vare sig Växjö eller Umeå. Reservanterna tycks också vara osäkra i detta fall. De skriver bl.a. följande: ”De verkningar som organisationsförändringarna kan komma att medföra för personalen måste sålunda lösas med beaktande av de anställdas önskemål och situation — — —.” Det är helt naturligt att så skall ske. Säkerligen är vi alla överens om det, vare sig vi hör till utskottsmajoriteten eller reservanterna. Hänsyn skall tas till personalen och till dess aktuella behov. Men reservanterna har så att säga en reservation i reservationen när de skriver, som jag citerade. Det skrivna ger nämligen belägg för att personalfrågan inte är löst, trots att denna omorganisation enligt propositionen skall vara genomförd om cirka sex månader. Herr talman!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

Herr talman! Mina bedömningar bygger inte på några tidningsskriverier, varken borgerliga eller socialdemokratiska. Tidningsskrivande kan inte ligga till grund för en saklig debatt eller för riksdagsbeslut.

Då blir övergångstiden ganska lång, med uppsägningar på lång sikt och med en så att säga naturlig avgång. Därmed kommer också lönekostnaderna att rätt lång tid framöver vara i stort sett oförändrade, såvida man inte vill företa omflyttningar och förflyttningar med därmed förorsakade svårigheter för de berörda. Jag finner ingen anledning att ingå i polemik med herr Mellqvist beträffande slakterioch mejeriorganisationernas agerande; det hör inte till den här saken. Vi diskuterar nämligen nu SJ:s framtida organisation. Förslaget bygger enligt herr Mellqvist på en utredning från 1969. Det är ingen som har påstått att det inte gjorts någon utredning, men det är en intern och ensidig utredning som bara tar hänsyn till de företagsekonomiska aspekterna och inte de många andra intressen som kommer in i bilden. Vi får komma ihåg, ärade kammarledamöter, att SJ inte är något vanligt företag utan ett företag som skall betjäna hela det svenska samhället; saken har alltså även en socialpolitisk aspekt, som inte får bortses ifrån.

Herr talman! Jag föreställer mig att herr Mellqvist under årens lopp har uppmärksammat kammardebatterna om SJ, om dess organisation och dess trafikpolitik. Det har sålunda inte varit så värst tyst kring den problematiken. Jag skall gärna diskutera hur enskilda företag drivs företagsekonomiskt, men i det ansträngda tidsläge som vi nu befinner oss i skulle det inte bli så värst uppskattat bland kammarledamöterna. Skall man som herr Mellqvist nu påstår se saken ur företagsekonomisk synpunkt, så betyder rationaliseringen att de 200-250 personer som berörs måste avskedas den 1 juli. Annars kommer inte heller de besparingar att kunna göras som det här har talats om.